Herr talman! Lars-Axel Nordell har frågat mig hur jag och regeringen kommer att gå vidare med införandet av automatiska alkotester av förare som anländer till svenska hamnar. Regeringen beslutade den 14 april 2016 att ge Trafikverket i uppdrag att förbereda införandet av anläggningar för nykterhetskontroll, så kallade alkobommar, i tre till fem hamnar som bedöms lämpliga för detta. I uppdraget ingår att identifiera och föreslå tre till fem lämpliga hamnar utifrån trafikvolym, kostnader, infrastruktur och kontrollsituation, samt med hänsyn till rådande konkurrensförhållanden för hamnarna. I uppdraget ingår även att förbereda upphandling av anläggningar för nykterhetskontroller Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen ska för uppdragets genomförande bidra med kunskap och erfarenheter utifrån sina respektive sakområden, i syfte att åstadkomma goda och effektiva lösningar för en nyktrare trafik. Förste vice talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.